Herr talman! Kriminalvården styrs till stor del av beslut som den inte råder över. Den kan inte välja sina klienter och inte påverka hur många den skall ta emot. Klienterna är dessutom till stor del socialt och i flera andra avseenden starkt missgynnade personer. Ambitionen är alltjämt att kriminalvården så långt som möjligt skall underlätta individens återanpassning i samhället. För en framgångsrik kriminalvård krävs medverkan från andra samhällsorgan. Principen att kriminalvårdens klienter skall ha samma rätt till service och omsorg som andra står fast. Beläggningen vid kriminalvårdsanstalterna har ökat — allt fler döms till fängelse. Därför har det redan fattats beslut om att öppna 124 tidigare stängda riksanstalter och 75 platser vid lokalanstalter. Dessutom kommer nybyggnation att påbörjas under innevarande budgetår. Mot bakgrund av den ökade beläggningen har det också beräknats ett visst ytterligare investeringsutrymme den närmaste treårsperioden. Till det avsnitt i utskottets betänkande som behandlar anslaget till kriminalvårdsanstalterna har fogats tre reservationer. I reservation 1 vill moderaterna anslå ytterligare 10 miljoner för att kunna genomföra en klar differentiering av de intagna. I reservation 3 vill vpk minska anslaget med 36,8 miljoner och inte öppna de stängda platserna. Utskottsmajoriteten har vid ett flertal tillfällen uttalat att beläggningen bör vara omkring 85 90 för att en differentiering skall kunna ske. Med de redan nu vidtagna åtgärderna och med den ökade möjligheten att utjämna säsongvariationerna bedöms beläggningssituationen bli mer rimlig. Därför avstyrks reservation 1. Av samma skäl är det orimligt att tillstyrka reservation 3. I reservation 2 vill folkpartiet och miljöpartiet uppräkna anslaget till sjukskötersketjänster med 5 miljoner för att åtgärderna mot aids skall fortsätta. Som tidigare sagts har ett antal sjukskötersketjänster utökats till heltid. Regeringen har hos riksdagen begärt oförändrad totalram när det gäller insatserna mot aids, vilket innebär att verksamheten kan fortsätta. Herr talman! Man kan säga att kampen inom kriminalvården mot narkotikan sker utifrån tre olika områden. Det första är motivationsarbetet. Målet är att varje narkoman skall motiveras för provtagning och behandling mot sitt missbruk. Det sker ett aktivt arbete på häkten, på anstalter och inom frivården. För många narkomaner är just kriminalvårdens motivatörer den första kontakten med narkomanvård över huvud taget. Dessutom arbetar olika frivilliga organisationer och stiftelser tillsammans med kriminalvården för att förmå missbrukarna att ta tag i sin situation. Jag vill också peka på den breda utbildning som all personal genomgått och som nu följs upp av ytterligare utbildningar, vilket bidrar till att höja Prot. 1988/89:103 kunskaperna om narkotikaproblematiken. 25 april 1989 Det andra området är kontrollområdet. Det sker kontroll av intagna vid permissioner och besök i form av visitering och urinprovskontroller. Ett positivt resultat innebär konsekvenser i form av indragna permissioner, besök och fritidsaktiviteter, och det kan också leda till tillägg av ett antal dagar till strafftiden. Här har nu krävts ytterligare kontroller och disciplinära åtgärder, och man säger att den personliga integriteten kan ge vika. Jag vill då ställa frågan: Hur långt kan vi gå? Det tredje området är att förbättra verkställigheten och göra den meningsfull. Inom regeringskansliet sker med kriminalvårdens hjälp en översyn för att göra överväganden och komma med förslag till den framtida inriktningen. Där de lokala åtgärdsprogrammen inte fungerar finns planer att utarbeta nya. Man ämnar också låta vårdoch tillsynspersonalen mer aktivt delta i behandlingsarbetet och tillvarata deras resurser och kunskaper på ett bättre sätt. De narkotikafria avdelningarna har utökat antalet platser, och på andra anstalter planeras ytterligare narkotikafria avdelningar. Det gäller både riksoch lokalanstalter. Som jag tidigare nämnde är det av vikt att det finns platser i en sådan utsträckning att det kan ske en differentiering. Utskottsmajoriteten menar att det pågår ett mycket ambitiöst arbete inom olika områden. Man är väl medveten om de olika problemen, och arbetet på att förbättra och utveckla metoderna pågår på olika sätt. Därför avstyrks reservation 4. Reservanterna tar i reservation 5 upp frågan att kvinnor på lokalanstalt skall ha möjlighet att tillbringa sin tid på anstalten isolerade från männen. En lokalanstalt i Stockholmsregionen har avdelats för enbart kvinnor. Det finns inte behov av någon ytterligare anstalt för kvinnor, men avskildhet har också kunnat åstadkommas på andra lokala anstalter. Egentligen är det inte en fråga om hur utan att de kvinnliga intagnas behov och intressen skall bli tillgodosedda. Att verksamheten med att rehabilitera våldsmän skall fortgå och utökas tas upp i reservation 6. Det är precis det som sker. Verksamheten skall fortgå i Göteborgsregionen, och en utvidgning är under utveckling på flera håll från Malmö i söder till Umeå och Luleå i norr. Verksamheten är också föremål för överväganden inom regeringskansliet. Utskottet finner att det inte behöver göras ytterligare uttalanden. Utvecklingen sker helt i linje med vad utskottet tidigare har uttalat. Innan jag kommenterar reservation 7 och 8 som bifogats i anledning av brottsförebyggande rådets område, vill jag påpeka att BRÅ intar en central roll när det gäller att sprida och utveckla kunskaper och erfarenheter i det brottsförebyggande arbetet. Reservation 7 tar alltså upp könsrollernas betydelse för brottsligheten. Utskottsmajoriteten har konstaterat att det pågår olika forskningsprojekt på området och att även ytterligare sådana planeras inom BRÅ eller med anknytning till BRÅ. Utskottet anser därför att det inte behövs några ytterligare uttalanden. 15 Av reservation 8 framgår att de borgerliga ledamöterna i utskottet inte har samma syn på vikten av information när det gäller den ekonomiska brottsligheten som majoriteten. Majoriteten vidhåller sin tidigare ståndpunkt att det skall ges ett ekonomiskt stöd för att göra det möjligt att ge en aktuell information av enskilda organ. Majoriteten vidhåller också att det skall ske en upplysningsverksamhet om detta. Vi förutsätter att det lämnas en sådan upplysning i lämpliga sammanhang. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Reservation nr 2 om anslag till kriminalvårdsanstalterna går ut på att vi vill göra de nuvarande halvtidstjänsterna som sjuksköterskorna där har till heltidstjänster. Birthe Sörestedt sade att man skall fortsätta den verksamhet som nu pågår. Det innebär visserligen att halvtidstjänsterna skall vara kvar, men poängen är att vi vill utöka dessa halvtidstjänster till heltidstjänster just därför att sjuksköterskorna på grund av knarkproblematiken och HIV och aidsfaran har så mycket mer pressade arbetsuppgifter att det i högsta grad är befogat att dessa halvtidstjänster blir heltidstjänster. Det var också ett krav som kriminalvårdsstyrelsen själv i sina äskanden prioriterade mycket högt. Vi ställer oss bakom det kravet. Sjuksköterskorna vid de stora lokalanstalterna, alltså anstalter som har 40 platser eller mer, skall förvandlas till heltidstjänster. A och O är de knarkfria fängelserna. Birthe Sörestedt kanske kan tycka att det är lätt att säga så. Jag kan hålla med om det. Vi vill ha åtgärdsprogram. Sådana har funnits för anstalterna, men de har inte följts upp. Det skriver ni själva i utskottstexten. Vi vill ha åtgärdsprogram som följs upp. Den personliga integriteten får ge vika för dessa kontroller — det är svårt för en liberal att säga. Vi vill ha en human kriminalvård — inte en blåögd! Den personliga integriteten får ge vika för det större kravet att anstalterna skall hållas knarkfria. Om vi skall hålla anstalterna knarkfria får vi rubba på närhetsprincipen och normalitetsprincipen. Herr talman! För övrigt anser jag att kriminalvårdsreformen bör utvärderas.
Herr talman! Först vill jag påpeka för Inger Schörling att vpk aldrig har sagt att vi skall avskaffa fängelserna.

Herr talman! Jag vill börja med att säga till Ingbritt Irhammar att utbyggnaden av rehabilitering av våldsmän sker enligt den inriktning som utskottet uttalat. Men alla anstalter behöver inte ha detta, för alla intagna har inte sådana problem. Vidare vill jag säga till Ingbritt Irhammar att till kvinnoanstalten utanför Stockholm finns det möjlighet att söka sig från hela landet för alla som vill dit. Där lär finnas platser, eftersom den är väl tilltagen. Att den bara skall finnas kvar under detta år beror på att verksamheten skall utvärderas. Det finns faktiskt andra grunder att differentiera på än enbart om man är kvinna eller man! Så till Berith Eriksson. Det är faktiskt så att om man skall förändra någonting kan man inte börja i slutändan, med att dra in anstaltsplatser. Var skall man då börja? Jo, man får börja med att förändra vårt påföljdssystem. Detta får Berith Eriksson återkomma till. Sedan vill jag ta upp reservation 4, som handlar om narkotikaproblematiken. Lars Sundin nämnde att man kan få göra avkall på närhetsprincipen. Vi har ungefär 15 000 fängelsedömda om året, och ungefär 9 000 av dem har en strafftid på under tre månader — alltså mycket kort tid i anstalt. Vad skall man då använda anstaltstiden till? Jo, att se till att de har möjlighet att skaffa arbete och bostad, få kontakt med övervakare och kanske få kontakt med andra behandlande organ. Då är det viktigt att ha möjlighet till närhet. Det kan ju alltid diskuteras vad som är närhet, men jag vill ändå hävda att för dem som har korta strafftider är det viktigt att finnas i den miljö de skall fortsätta att vara i när de lämnar anstalten. Endast 8 Ze har strafftider över ett år, och då placeras man på riksanstalt. Vidare vill jag bemöta både Jerry Martinger och Lars Sundin, som säger att den personliga integriteten kan ge vika. Den här diskussionen kommer vi in i varje år. Om vi, som Lars Sundin sade, skall ha en human kriminalvård, hur långt kan vi då gå? Det går att låsa, säger Jerry Martinger. Visst — vi kan stänga anstalterna och göra dem helt slutna, men då skulle vi inte ha någon — Prot. 1988/89:103 personal som ville arbeta där, så den möjligheten finns inte. För resten hade 25 april 1989 inte heller varit nå a iminalvård. SLE det inte heller varit någon human kriminalvård Alislag til kriminalvåre

Herr talman! När det gäller frågan hur långt vi kan gå med integritetskränkningar för att få bort narkotikan från fängelserna vill jag säga till Birthe Sörestedt: Titta på häktena! De är inga inhumana platser, men ändå finns där ingen narkotika. Som sagt: Möjligheterna finns, det är viljan som saknas.
Herr talman! Om Ingbritt Irhammar hade lyssnat till mitt inledningsanförande, hade hon hört att jag sade att det egentligen inte har någon betydelse hur man ordnade det för kvinnorna, utan huvudsaken är att kvinnornas intressen och behov blir tillgodosedda. Berith Eriksson, det är faktiskt slutändan vi diskuterar nu — det gäller ju anslagen till anstalter. Det finns ett visst antal fängelsedömda, som måste tas in, och därför måste platserna öppnas. Hade de varit dömda till en annan påföljd, hade inte anstaltsplatserna behövts. Det är därför jag menar att det här får diskuteras vid en annan tidpunkt, i samband med påföljdssystemet. Lars Sundin, det var bra att jag fick medhåll om att principerna från 1974 alltjämt är giltiga. Det kan vi vara överens om. Vi är också överens om att narkotikan skall bekämpas. Jag vill påstå att det är ett ambitiöst och mycket aktivt arbete som bedrivs ute på de olika anstalterna, bl.a. i centrala program med utbildning o.d. Där man har upptäckt att de lokala åtgärdsprogrammen inte fungerar, tar man tag i dessa igen och genomför nya sådana. Personalen skall också delta aktivare i behandlingsarbetet och över huvud taget göra innehållet i verkställigheten mera meningsfullt. Det gäller även för klienter som inte är narkotikamissbrukare. Vi kan vidare diskutera, Jerry Martinger, i vilken grad häktena är humana eller inhumana. Vi vill väl ändå inte ha människor intagna i häkten under längre tid. Vi vill begränsa häktningstiden. Det är inte humant att låta de intagna sitta länge i häkte.

Herr talman! Utskottet har hemställt om avslag på min och Stig Gustafssons motion beträffande BRÅ och har inte heller funnit anledning att göra något särskilt uttalande eller tillkännagivande med anledning av denna. De sammanlagda reella tillskotten av medel till BRÅ står inte i proportion till den ambitionshöjning som den nya instruktionen innebär. Regeringens beräkning av förvaltningsanslaget, vilken justitieutskottet godtagit, innebär i själva verket en reell nedskärning med 110 000 kr. i förhållande till situationen för innevarande budgetår såvitt avser förvaltningsanslaget G 1. Huvudförslaget har följts. Beträffande anslaget G 2 Utvecklingskostnader anges i betänkandet vidare att justitieministern under anslaget beräknat 500 000 kr. för att BRÅ i enlighet med förändringen av rådets verksamhet skall kunna delta i det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå och dessutom i ökad omfattning göra utvärderingar av reformer inom det kriminalpolitiska fältet. Beräkningarna av utvecklingsanslaget innebär ett reellt tillskott med 428 000 kr. jämfört med anslagets storlek innevarande budgetår. BRÅ:s ekonomiska situation är sedan ett par år tillbaka mycket besvärlig. För att klara ålagda arbetsuppgifter med vidmakthållen hög ambitionsoch kvalitetsnivå har BRÅ under senare år varit tvunget att anställa tjänstemän Prot. 1988/89:103 utöver de tjänstemän som medel finns beräknade för i BRÅ:s budget, vilket 25 april 1989 har medfört att alldeles för stor andel av budgeten är intecknad av fasta kostnader. BRÅ har för närvarande 33 anställda, på BRÅ:s budget, vilka på grund av att flera handläggare har deltid motsvarar ett lägre antal hela årsarbetskrafter. Genom de för det kommande budgetåret beräknade anslagen har BRÅ inte fått erforderliga ekonomiska resurser för att uppfylla de avsevärt större krav som ställs på BRÅ genom instruktionen och de uttalanden som i anslutning härtill gjorts i budgetpropositionen och i utskottets betänkande. Med den föreslagna budgeten kommer BRÅ att bli tvunget att minska antalet anställda för att få erforderliga ekonomiska resurser för de kvarvarandes verksamhet. Jag vill ha detta sagt för att markera de akuta behoven och även behoven för framtiden.

Herr talman! Verksamheten vid Studiegården i Uppsala startade i januari 1967. Med sina 20 platser är den en öppen utslussningsanstalt under sista delen av strafftiden för främst långtidsdömda. Placering på Studiegården föregås av vistelse på sluten anstalt samt synnerligen rigorös prövning, och är givetvis frivillig för klienterna. Verksamheten vid Studiegården bygger på mer än tjugoårig erfarenhet av studiearbete som en metod för rehabilitering, baserad på ömsesidigt engagemang, respekt och förtroende mellan vårdare, lärare och intagna. Var och en av klienterna måste ta ett personligt aktivt ansvar för sin situation och delaktighet i behandlingen. Redan från ankomsten får t.ex. den nyanlände en kontaktman bland vårdarna, som bl.a. under den första tiden tillsammans med den intagne upprättar ett förslag till behandlingsoch studieplan. Planen uppdateras efter hand i takt med den intagnes utveckling. Här intar även lärarlaget en central roll, som bygger på lång erfarenhet av den speciella studiesituationen. Studiegården är den enda anstalt i landet som kan erbjuda heltidsstudier på både grundskole-, gymnasieskoleoch högskolenivå. Även om flertalet intagna främst har brister i grundläggande kunskaper, utgör närheten till universitetet en mycket stor tillgång, liksom Uppsalas allmänna tradition som studieort. För närvarande studerar i genomsnitt 16 96 av klienterna på högskolenivån. I Uppsala är dessutom utbudet av kurser inom vuxenutbildningen ovanligt rikt och differentierat. Studiegårdens arbetsmodell har visat sig mycket framgångsrik. Ca 80 96 av klienterna återanpassas. Vid andra anstalter är denna andel bara 15—20 96, medan 80-85 2 återfaller i brott. I många fall kan behandlingen på Studiegården också minska de psykiska skador som orsakats av lång vistelse på slutna anstalter. Av betydelse är också den stimulans det innebär för intagna på andra anstalter i landet till en ökad studieverksamhet, eftersom det är konkurrens om platserna till Studiegården i Uppsala. 159 Cirka tre fjärdedelar av klienterna kommer från Mälardalsregionen. Av personliga skäl kan de intagna i regel inte tänka sig att frivilligt söka sig till en anstalt långt från hemorten. Normala kontakter med familjen, vid permissioner och anhörigbesök på Studiegården, försvåras eller omöjliggörs om reseavstånden blir för stora. Vi socialdemokrater från Uppsala län anser att Studiegården med sina unika resultat, erfarenheter och arbetsmetoder bör bevaras och ges tillfälle att utveckla sin verksamhet. Även om vuxenutbildning numera kan ordnas på alla anstalter, är det inget skäl för att avveckla Studiegården i Uppsala. Med sina gedigna kunskaper och beprövade arbetsmetoder bör Studiegården tillvaratas och nyttjas som ett centrum för forskning och praktisk tillämpning av anstaltsförlagda studier, knutna till kriminalvården. Vi vill här peka på den resurs som finns med närheten till pedagogiska institutionen och andra resurser vid Uppsala universitet. Herr talman! Vi blev mycket oroade av kriminalvårdsstyrelsens begäran att Studiegården skall läggas ned, och vi är därför i dag nöjda med den positiva skrivning som finns i detta betänkande och kommer att arbeta vidare med frågan.

Herr talman! Vi har en riksdagsordning som riksdagen och regeringen skall arbeta efter. I riksdagsordningen står det att regeringen skall lämna sina propositioner på sådana tider att anhopningen av arbete hos riksdagen förebyggs. Budgeten skall lämnas den 10 januari, och anslagspropositioner skulle i år ha lämnats senast den 25 februari. Före april månads utgång skall regeringen lämna ett förslag till slutligt reglering av budgeten. Det vi nu skall göra är att remittera den slutliga regleringen, dvs. kompletteringspropositionen, till finansutskottet. Regeringens hantering av denna fråga motiverar egentligen ett avslagsyrkande på remitteringen och att kompletteringspropositionen därmed skickas tillbaka till regeringen. Förra våren behandlade riksdagen ett betänkande om riksdagens arbetsformer. Då sades det att budgetarbetet i riksdagen i allt väsentligt skall vara avslutat i månadsskiftet april/maj, dvs. om några dagar. I kompletteringspropositionen skall redovisas de korrigeringar som den tidigare budgetprocessen i riksdagen har givit anledning till eller de förändringar som det ekonomiska läget kan ge anledning till. Vidare gavs ett tillkännagivande till regeringen om att budgetpropositionen måste vara mer fullständig än vad som har varit fallet under senare år. För att understryka att kompletteringspropositionen bara skulle behandla övergripande ekonomisk-politiska frågor — och inte vara ett nytt budgetdokument — beslutade riksdagen att kompletteringspropositionen inte skulle få delas till andra utskott än finansutskottet. Ärade riksdagskollegor! Vad är det vi nu har fått i våra händer? Ja, inte är det vad riksdagen har avsett med en kompletteringsproposition. Det är nästan en helt ny budget. Kompletteringspropositionen 1980/81 innehöll några förslag från två departement. Förra årets proposition, som kritiserades så hårt redan då, innehöll en rad förslag från åtta departement. Nu har vi framför oss ett 3 dokument som innehåller ännu fler förslag från tolv departement. Som om detta inte skulle räcka avser regeringen att återkomma senare med en komplettering av kompletteringspropositionen. Regeringen struntar fullständigt i riksdagsordningens bestämmelser och i vad riksdagen uttalar. Bakgrunden till uppstramningen av budgetprocessen i riksdagen var inte bara att skapa rimliga arbetsformer. Det var också behovet av att riksdagens ledamöter under den allmänna motionstiden skulle kunna ta en samlad ställning till den ekonomiska politik som regeringen avser att föra under det kommande budgetåret. De olika partiernas budgetförslag och ekonomiska politik skulle därmed kunna jämföras. Herr talman! Det finns ingenting som motiverar en kompletteringsproposition av den omfattning som nu har lagts på riksdagens bord. För det första är flera av förslagen helt normala budgetfrågor, som kunde och skulle ha presenterats i anslagspropositioner senast för två månader sedan. För det andra har flera av de förslag som regeringen nu lägger fram redan behandlats i kammaren tidigare i vår. För det tredje har vad gäller de rent ekonomiskpolitiska frågorna inget väsentligt nytt hänt som inte var känt när budgeten lades på riksdagens bord i januari. Överhettning på arbetsmarknaden och den galopperande inflationen fanns redan i januari. Vi i folkpartiet har varnat för denna situation, och vi har också presenterat förslag för att förebygga den situation som man nu har hamnat i. Men så sent som i januari motsatte sig Feldt ånyo en åtstramning, och han tillade att höjningar av skattetrycket inte bör användas som ett finanspolitiskt instrument. Nu har hoppjerkan vänt. Det som för tre månader sedan skulle skapa arbetslöshet kallas nu för att eliminera överefterfrågan. Det som var högsta visdom om skattehöjningar för tre månader sedan är nu fel. Att regeringen föreslår fel åtgärder vid fel tidpunkt beror på dess inkompetens och oförmåga att ta itu med Sveriges grundläggande strukturella problem, dvs. skatterna, den offentliga sektorn, transfereringarna och socialförsäkringssystemet. Inga kortsiktiga åtgärder av det slag som regeringen nu har presenterat kan lösa de problem som Sverige brottas med. Herr talman! Det finns både formella och ekonomisk-politiska skäl att inte behandla kompletteringspropositionen. Jag avstår dock i år från att yrka avslag på remissen till finansutskottet. Men jag kommer att göra det nästa år om hanteringen då blir lika oförskämd och inkompetent. Allt naturligtvis under förutsättning att regeringen dessförinnan inte har tvingats att avgå.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna delar regeringens bedömning att det behövs en åtstramning av den svenska ekonomin. Men vi menar att det här är fel väg att vandra. Regeringen har anvisat en felaktig väg. Människorna är i daginte beredda att lägga pengar i statens kista. Men enligt SIFO är nio av tio människor beredda att sänka sin standard för miljön. Åtstramningen måste ha en miljöprofil. I 1988 års val gjorde socialdemokraterna ett stort nummer av att man skulle bli ett miljöparti. Socialdemokraterna har nu en gyllene chans att bevisa allvaret i sina föresatser. Miljöpartiet de gröna är beredda att stödja en åtstramning, som framför allt riktar sig mot olika slag av miljöförstöring. Men åtstramningen måste kombineras med miljösatsningar, dvs. satsningar på SJ, förverkligandet av dubbelspåret på västkustbanan och miljöhjälp till Polen. Förslaget om en generell höjning av arbetsgivaravgifterna avvisas av miljöpartiet. Vår allmänna inriktning är att sänka skatterna på arbete och i stället höja dem på energi, knappa råvaror och miljöutsläpp. Detta skapar på sikt ett samhälle i bättre balans med naturen. Miljöpartiet de gröna säger också nej till en generell momshöjning på 2 96. Om en åtstramning skall göras av konsumtionen, skall den i första hand inriktas mot sådan konsumtion som tär på knappa naturresurser och förorenar miljön. Vi är också beredda att diskutera en differentierad moms och lägre moms på basmat. Vi avvisar förslaget om att avskaffa livsmedelssubventionerna. Förslaget innebär orimliga prishöjningar på ett av våra viktigaste baslivsmedel och får också negativa återverkningar på jordbruket. En stor del av dagens energianvändning orsakar svåra miljöproblem. Det gäller bl.a. utsläpp av svavel och kväve från eldning av fossila bränslen. Utsläppen av koldioxid från dessa bränslen orsakar växthuseffekten, som allvarligt hotar klimatet på jorden. Användandet av kärnkraft orsakar stora avfallsproblem och spridning av radioaktivitet. För att klara de uppställda energipolitiska målen krävs en sträng hushållning med energi i alla former. En sådan hushållning befrämjas bäst av ett högt energipris. Miljöpartiet de gröna har i riksdagen motionerat om en omläggning och höjning av energibeskattningen. Vårt förslag skulle innebära minst samma åtstramningseffekt som regeringen föreslår. Förslaget innebär bl.a. en övergång till beskattning av energiråvara, införande av skatt på flygbränsle, höjda skattesatser på bensin och höjd kilometerskatt. Konsumtionen av alkohol och tobak innebär ett allvarligt hot mot folkhälsan och leder också, vad gäller alkohol, till svåra sociala problem. Enligt vissa beräkningar borde egentligen en liter sprit kosta 400 kr. för att täcka samhällets sjukvårdskostnader och andra sociala kostnader. Vi vill därför ha en större höjning än den regeringen föreslår. Ett område som verkligen är överhettat i dagens läge är reklambranschen. Över 20 miljarder kr. slösas på reklam. Tidningarna är fulla av helsidesannonser och brevlådorna bågnar av all direktreklam. Bara direktreklamen drar energi motsvarande ett halvt kärnkraftverk. Miljöpartiet de gröna har i riksdagen föreslagit att som en första åtgärd den nuvarande reklamskatten skall fördubblas. Överhettningsproblemen är särskilt stora i storstäderna, framför allt i Stockholmsområdet. Särskilt bekymmersam är utvecklingen på byggmarknaden där kostnaderna exploderar. Det byggs mer och mer kontor, medan bostadsbyggandet får stå tillbaka. Miljöpartiet de gröna föreslår därför att en särskild tidsbegränsad investeringsavgift på 25 96 skall införas på oprioriterat byggande i Stockholmsområdet, eventuellt också på annat håll. Om en åtstramning av konsumtionen genomförs bör barnbidragen höjas enligt regeringens förslag. På detta sätt kan svaga grupper kompenseras. Vi i miljöpartiet de gröna är beredda att diskutera en åtstramning.
Får jag be om större tystnad i kammaren. Detta är en helt författningsenlig debatt vid remiss av proposition.

Herr talman! Som har sagts tidigare är den proposition som nu har kommit rätt omfattande. Det kommer att bli ganska arbetssamt att hantera den under den månad som är kvar av sessionen. Det är naturligtvis anmärkningsvärt att regeringen utnyttjar sin möjlighet att lägga fram en sådan här tung proposition den sista tänkbara dagen. Det är också anmärkningsvärt att regeringen inte kan tillmötesgå riksdagens önskemål om att få propositionen i god tid. Det är möjligt att det finns delar i propositionen som utskotten kan skjuta till hösten. Man får se om det är nödvändigt att alla delar tas upp under vårsessionen. När det gäller propositionens innehåll menar jag att om regeringen bedömer att vissa åtgärder är nödvändiga måste den kunna framlägga sådana förslag för riksdagen. Jag anser därför, herr talman, att man bör remittera propositionen till finansutskottet.

Herr talman! Jag skall inte kommentera den reviderade finansplanen i sak, även om det vore frestande, utan uppehålla mig vid behandlingsgången. När regeringen lade fram sin budgetproposition i januari kallade vi moderater den för Feldts ofullbordade. Trots att det i grundlagen är föreskrivet att förslag beträffande utgifter och inkomster för nästkommande budgetår skall presenteras i budgetförslaget i januari, sade regeringen på punkt efter punkt att man skulle återkomma med närmare besked och direkta anslagsförslag resp. skatteföreskrifter i kompletteringspropositionen. När vi nu får detta dokument kan vi konstatera att det inte är någon kompletteringsproposition i gängse mening. Det är en budget, minibudget, som betydligt mer förtjänar den beteckningen än det förslag som fanns i januari. Detta skapar problem för oppositionen. Vi är enligt grundlagen tillhållna att lägga fram våra förslag i januari. Det är den enda tidpunkt vi har, om inte regeringen kommer med en proposition som vi kan anknyta motioner till. Det betyder således att man kräver av oppositionen att vi skall presentera våra budgetalternativ i januari, medan regeringen skall kunna tjuvhålla på sitt fram till slutet av april. Vad det här kan betyda skall jag illustrera med skattefrågan. Det råder inget tvivel om att grundlagen föreskriver att regeringen skall lägga fram förslag till inkomstskatt för 1990 i budgetförslaget i januari 1989, eftersom det rör inkomsterna för det kommande budgetåret. Denna fråga nämnde regeringen emellertid inte. Vi moderater lade fram ett förslag till skatteskala. Folkpartiet valde att, som man sade, avvakta till kompletteringspropositionen eftersom det då borde komma förslag från regeringen. Men det kom inget sådant förslag. Därmed är man såvitt jag förstår förhindrad att lägga fram ett eget alternativ. Man får vänta och se om regeringen någon gång i höst kommer med ett sådant förslag. Detta är absolut inte i enlighet med de föreskrifter som finns. Vi får nu problem i riksdagen med att behandla den här minibudgeten. Kompletteringspropositionen skall ju vara en liten korrigering och en summering av det arbete som har bedrivits under våren med anslagsfrågor och skattefrågor. Nu får vi således en ny budget där man t.o.m. återkommer med anslagsförslag beträffande sådana saker som redan har behandlats i riksdagen, t.ex. mjölkprissubventionerna. Vi har inte ens fått se allt. En stor del av de skattehöjningar som kommer härrör från löneskatten. Det förslaget måste ta vägen över lagrådet. Därmed kommer den propositionen inte förrän fram i maj. Effekten av denna skatt finns inte ens inräknad i de ekonomiska beräkningarna i kompletteringspropositionen, som trots allt utger sig för att vara det slutliga förslaget till budget för nästa budgetår. Det finns nu ett förslag om att denna proposition skall remitteras till finansutskottet. Jag talade med talmannen om detta i går och sade att så som kompletteringspropositionen ser ut är det orimligt att de många inblandade utskotten inte själva får behandla den, bereda den och lägga fram betänkanden för kammaren. Det hänvisas till att vi förra året på förslag av konstitutionsutskottet fattade beslut om en sammanhållen behandling, och då skall allting remitteras till finansutskottet. Detta kan inte ha varit avsikten. Det är helt omöjligt att man faktiskt skulle vilja röra till behandlingen så att man remitterar allt som finns i årets kompletteringsproposition till finansutskottet. Finansutskottet får sedan skicka ut propositionen för yttranden till snart sagt alla riksdagens utskott. De avger sina yttranden med avvikande meningar. Under stor tidspress får vi sedan in dem till finansutskottet, som bara rent formellt skall byta namn på de avvikande meningarna och vidarebefodra dessa, som får anses vara kompetenta bedömningar från specialutskotten till kammaren. Vi kommer dessutom att få en mycket konstig bild den sista arbetsdagen på sessionen. Då kan vi se fram emot en debatt som kan bli hur lång som helst. Först har vi finansutskottet, sedan partiledarna och sedan kanske tolv utskottsrundor kring mycket väsentliga frågor. Ingen har väl egentligen tänkt sig att det skall se ut på det viset. Herr talman! Jag menar att denna ordning dessutom strider mot en annan föreskrift i grundlagen, som säger att vissa ärenden skall behandlas av vissa utskott. Det kan där klart utläsas att frågor om partistöd skall behandlas av konstitutionsutskottet, frågor som rör arbetsmarknadspolitik av arbetsmarknadsutskottet, frågor om skolan av utbildningsutskottet osv. Då är det fel att gå på denna linje, som vi nu tvingas till genom kompletteringspropositionens konstruktion. Nu kan man lösa detta genom att finansutskottet överlämnar förslag till de utskott där de egentligen hör hemma för beredning och förslag till kammaren. Det kan då sägas strida mot den bestämmelse som antogs för ett år sedan. Jag menar ändå att det är den rimliga vägen att gå fram. Som ledamot av finansutskottet kommer jag, sedan propositionen av formella skäl har remitterats dit, att föreslå att olika delar överlämnas för ställningstagande i Prot. 1988/89:104 berörda utskott. Då kan också dessa ärenden behandlas tidigare än den sista arbetsdagen, den 7 juni, då vi skall ha vår slutdebatt. Det kommer dock att bli mycket besvärligt ändå. Den brådska som normalt bara brukar prägla finansutskottets arbete, kommer då att gälla för samtliga. Jag kan alltså godta denna remiss till finansutskottet, men jag förutskickar att jag där kommer att arbeta för att dela upp kompletteringspropositionen på här nämnt sätt.

Herr talman! Ärade ledamöter! Den politiska taktiken att inte lägga fram alla sina förslag i januari kritiserade vi redan förra året, när regeringen höll inne sitt skatteförslag ända fram till valrörelsen, och delvis även till efter valrörelsen, medan samtliga andra partier var tvingade att bekänna färg redan i januari och därmed finansiera sina skatteförslag. Regeringen kunde sedan ha dessa förslag ofinansierade, som en komplettering. Jag måste hålla med Lars Tobisson när han kritiserar också mängden av förslag, eftersom vi som oppositionsparti ofta får uppleva att det sker en mycket hård gallring bland de yrkanden som vi ställer i samband med kompletteringspropositionen. Vissa yrkanden anses som bekant inte höra dit. Det är svårt att hålla igen på förslagen när regeringen kommer med så vittomfattande förslag på så många områden. Vi från vpk har redan för något år sedan insett problemen med finansutskottet och dess ställning som överutskott, som det brukar kallas i folkmun. Vi tänker försöka underlätta arbetet på så sätt att vi skriver en motion på varje utskottsområde, så att det skall bli lätt att remittera och behandla förslagen. Då får vi något slags ordning i papperen, så att vi kommer hem den 7 juni. Annars måste jag nog göra reflexionen att denna våldsamma procedurdebatt som har uppstått är litet förvånande. De borgerliga tvekade ju inte att kalla in en urtima riksdag för att hålla förhandlingar om momshöjningar. De som minns det vet att vi satt här mitt i sommaren och diskuterade momshöjningar. Det, om något, var väl panikåtgärder. Jag tolkar situationen som att det politiska utrymmet till höger nu har ätits upp av socialdemokratin, att det börjar bli trångt med de egna borgerliga politiska förslagen och att det därför är tacksamt att attackera procedurer och andra frågor än själva politiken. Vpk:s upprördhet över förslagen i kompletteringspropositionen rör inte så mycket själva proceduren som innehållet, dvs. fördelningspolitiken. När det gäller frågan om behovet av en åtstramning måste vi för vår del säga att förslagen helt saknar trovärdighet. Man är beredd att å ena sidan släppa fram en ökad konsumtion hos höginkomsttagare med omfattande marginalskattesänkningar och å andra sidan slå till med åtstramningar genom en höjd moms, som drabbar den breda massan, dem med de små inkomsterna. Det borde ge varje tänkande politiker insikt om att detta till stora delar är en luftproposition.

Herr talman! Det var både överraskande och spännande att vi nu är mitt uppe i en stor debatt om den ekonomiska politiken, om författningsfrågorna och om riksdagens arbetsformer. Jag har numera sällan tillfälle att äntra riksdagens talarstol och tycker att det var trivsamt att få denna oväntade chans att tala. Lika oväntat som angenämt, som prästen sade när han kom till himlen. Birgit Friggebo sade: Ingenting motiverar en kompletteringsproposition av ett sådant här slag. Men den diskussion vi nu har haft visar att en majoritet av riksdagens ledamöter anser att det nu behövs en åtstramning. Vid närmare eftertanke, Birgit Friggebo, kan man väl inte säga att ingenting motiverar en sådan här kompletteringsproposition. Birgit Friggebo har en partivän som vid ett tillfälle blev hårt trängd i en debatt. Han förstod det och sade då: Det är klart att jag överdriver, men inte så mycket att jag menar motsatsen till vad jag säger. Jag förmodar att det är samma med Birgit Friggebo. Vi är mitt uppe i en försöksverksamhet för att få en bättre hantering av budgeten. Det är en stor och viktig fråga. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen engagerade sig för att vi skulle komma fram till nya former för att få en mer sammanhållen, bättre och snabbare behandling av budgeten. Vi kom inte så långt genom riksdagens beslut förra året, men vi fick i alla fall till stånd den försöksverksamhet som vi nu prövar. Personligen tycker jag att om norrmännen kan klara av sin budget på hösten på två månader, borde väl vi i Sverige i stort sett kunna klara av regeringens januaribudget på tre fyra månader. Därefter skulle man kunna ta itu med en kompletteringsproposition. Fördelen med detta skulle vara att när regeringen skriver kompletteringspropositionen, vet den i stort sett vad som har hänt med januaribudgeten. Den försöksverksamhet vi nu är inne i har naturligtvis haft sina problem. Jag vet att utbildningsutskottet, som är ett arbetstyngt utskott, inte har haft möjlighet att klara de tidsgränser vi har försökt pröva nu under våren. Det finns också andra problem och bekymmer. Men bara för att vi i en försöksverksamhet kan råka ut för olika problem skall vi inte ge upp målsättningen att försöka få en mer sammanhållen och bättre behandling av budgeten. Mot den bakgrunden har den socialdemokratiska riksdagsgruppen nyligen till talmannen lämnat ett förslag som innebär att vi med öppna ögon skall kunna låta vårriksdagen fortsätta fram till den 15 juni. Vi vill med andra ord ta bort gränsen den 31 maj, som ändå är så svår att hålla och som alltid leder till att kompletteringspropositionen behandlas med stor forcering. Vi har en hektisk slutdebatt, och det känns många gånger som att vi forcerar i slutet, medan vi tar ganska god tid på oss i början av vårsessionen. Jag tror att vi kan arbeta oss fram till en ordning där vi resolut börjar ta itu med januaribudgeten i februari månad och i stort sett kan klara av den processen i april. Sedan kommer kompletteringspropositionen, och man arbetar med den fram till den 15 juni. Det är kanske, ur riksdagens egen synpunkt, den viktigaste enskilda effektivitetsreformen som skulle kunna förbättra våra arbetsförhållanden och ytterligare höja kvaliteten i det arbete vi utför. Jag tycker dock, inom parentes sagt, att vi internationellt sett har hygglig kvalitet redan nu. Men, herr talman, nu har vi fått ett förslag som ger oss mycket att brottas med. Sverige har problem, och Sverige har möjligheter. Låt oss nu i god anda och med gott humör ta itu med detta.

Herr talman! Jan Bergqvist tyckte att det var så trevligt här i talarstolen att jag inte kunde neka honom möjligheten att återkomma. Han sade att det nu behövs en åtstramning, vilket skulle vara motiveringen till denna omfattande kompletteringsproposition. Men i kompletteringspropositionen finns det många förslag som inte har det bittersta med ekonomi att göra, och i den mån de har det leder förslagen verkligen inte direkt till åtstramning. Det läggs bl.a. fram ett förslag om en kraftig uppräkning av partistödet. På vilket sätt bidrar det till åtstramning? Det läggs fram förslag om hanteringen av Tele-X. Vad har det med åtstramning att göra? Det läggs fram förslag om forskningsprogram inom EG. Vad har det med åtstramning att göra? Nej, det är verkligen ett missbruk av instrumentet kompletteringsproposition när regeringen kommer dragande med dessa förslag nu. Dessa förslag har faktiskt enligt riksdagsordningen inte ett dugg i finansutskottet att göra. Det var den poängen jag försökte framhålla. Jan Bergqvist försökte göra gällande att detta är ett inslag i en försöksverksamhet. Vilken försöksverksamhet? Jag trodde att vi bedrev en viss försöksverksamhet med arbetsformerna i riksdagen. Men det här är tydligen regeringens försöksverksamhet. Regeringen försöker introducera en ny ordning som innebär att regeringen inte lägger fram sitt budgetförslag när den enligt grundlagen skall göra det utan väntar tills efter det att oppositionspartierna har visat sina kort och fått sina förslag avslagna i kammaren, och även till efter det att andra anslagsfrågor har behandlats. Sedan kommer regeringen, i slutet av april, och föreslår att riksdagen i maj skall ta upp vissa anslagsfrågor till behandling igen och ändra på det hela. Det kan inte vara någon särskilt vettig uppläggning. Den tvåstegsprocess som Jan Bergqvist skildrade kan inte vara något att eftersträva. Är det på det sättet han tänker sig en försöksverksamhet kan jag direkt säga att det inte är något som moderaterna vill gå in på. Sedan tar Jan Bergqvist upp tanken att riksmötet skall fortsätta till den 15 juni. Med denna tidsutdräkt kunde Jan Bergqvist kanske få fler tillfällen att stå i talarstolen. Men anledningen till att det föreskrivs att riksdagens behandling skall vara avklarad vid maj månads utgång om inte synnerliga skäl talar däremot är faktiskt att de allra flesta förslag som riksdagen fattar beslut om, bl.a. hela budgeten, träder i kraft den 1 juli. Detta är rimligt, eftersom skrivelser skall gå till departementen, departementen skall utfärda regleringsbrev, tillämpningsföreskrifter skall utfärdas, osv. Därför är det rimligt med denna månad innan olika bestämmelser, lagar och anslagsfrågor som vi har reglerat i riksdagen träder i kraft. Men om denna tid krymps försämras demokratin ytterligare. Omställningstiden från det att beslut fattas tills de skall verkställas är ändå kort. Jag kan därför lova Jan Bergqvist att vi moderater inte kommer att medverka till en försöksverksamhet som innebär att riksmötet förlängs till den 15 juni.

Herr talman! Av protokollet kommer att framgå att jag sade att det inte finns något som motiverar en kompletteringsproposition av den omfattning som den som nu har lagts fram. Om Jan Bergqvist verkligen tänker efter och tittar på de förslag som nu läggs fram tror jag inte att han kan komma fram till Prot. 1988/89:104 någon annan slutsats än den som jag har kommit fram till. Vad är det som 26 april 1989 motiverar att regeringen nu och inte i februari eller i januari föreslår att ER z Sr ) Debatt vid remiss 400 000 kr. skall utgå till forskningssamarbete mellan Sverige och Spanien? Vad är det som motiverar att forskningsprojekt på alla möjliga områden, bl.a. om livskvalitet, läggs fram just nu? Jan Bergqvist säger också att det finns behov av åtstramning. Tanken är bl.a. att man skall dra in på livsmedelssubventionerna och ge pengar till barnfamiljerna. Men det har ingenting med åtstramning att göra. Denna fråga behandlade vi tidigare i våras i riksdagen. Alla, utom socialdemokraterna, var förberedda att fatta beslut om detta då. Jan Bergqvist talade om motsägelser och att jag har motsagt mig själv. Finns det någon som motsäger sig själv? I januari sade Kjell-Olof Feldt att man inte får använda skattehöjningar i finanspolitiken. Nu är skattepolitiken nästan det enda instrument som regeringen använder. I januari skulle liknande åtgärder enligt regeringen leda till arbetslöshet. Nu skall liknande åtgärder motverka överefterfrågan. Beträffande resonemanget om arbetsformerna här i riksdagen skulle jag vilja be Olle Svensson att gå upp i talarstolen och kommentera om syftet med de förändringar som har gjorts har varit att vi skall hålla på med budgetarbetet i fem månader. Först skall vi hålla på med detta fram till mars eller april. Sedan skall finansutskottet hålla att leka ytterligare några månader. Tanken var ju att allt skulle vara avslutat i så god tid att vi skulle kunna ägna oss åt även lagstiftningsfrågor och inte minst granskningsarbetet när det gäller vart alla de pengar som anslås av riksdagen till olika ändamål tar vägen. Vi håller på med input, input och input, tjänster och pengar till alla möjliga verksamheter, och få i denna kammare bryr sig om vad det blir av allt detta och vart pengarna tar vägen. Vi har ju väljarnas uppdrag att se till att pengarna används effektivt. Nu vill Jan Bergqvist att vi skall hålla på med budgetarbetet i fem månader. Han frågar varför Sverige skall vara sämre än Norge, där man håller på i två månader. Just precis det. Nu får vi ägna oss nästan enbart åt budgetpolitik i denna kammare under hela denna vår. Jag tycker att detta är en skymf mot talmannen som verkligen har försökt | anstränga sig för att hitta vettigare arbetsformer för denna kammare.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att det arbete som påbörjats för att riksdagen skall få nya arbetsformer fortsätter. Men när det gäller arbetet under den närmaste månaden skulle sakfrågorna tjäna på om riksdagen fick I propositionerna i så god tid att en ordentlig behandling av ärendena kunde göras i utskotten. Så blir inte fallet på grund av den stora arbetsmängd som utskotten har fått. Det räcker emellertid inte med att riksdagen får nya arbetsformer om vi har en regering som fortsätter att arbeta som för hundra år sedan. Exempelvis fick riksdagsledamöterna i går kompletteringspropositionen två tre timmar efter det att finansministern hade presenterat den. Fortfarande går regeringen direkt till massmedia utan att först ha informerat riksdagen. Det är oanständigt att riksdagsledamöterna inte får samma 1 Prot. 1988/89:104 material som regeringen skickar till pressen. Jag menar alltså att även regeringen måste lära sig att tänka om. Behandlingen av ärenden har under våren varit något märklig. Finansutskottet har under februari gått igenom finansplanen och har under stor brådska fått fram materialet till finansdebatten den 3 mars. Nu lägger regeringen fram en proposition som innebär att vi får göra praktiskt taget samma arbete en gång till. Vi får motionera om ungefär samma saker som i januari. Vi får arbeta med dessa frågor i utskottet men på ett mer komprimerat sätt. Jag instämmer i frågan till konstitutionsutskottets ordförande: Är avsikten att vi skall behöva behandla samma sak två gånger samma vår? Det vore intressant att få ett svar på den frågan av konstitutionsutskottets ordförande. Det är ett hälsotecken att vi har denna debatt nu. Det visar att vi törs ta i dessa frågor. Hur skall vi t.ex. kunna få en skattereform som fungerar? Att socialdemokraterna teg under valrörelsen är en sak, men regeringen sade inte heller något när finansplanen lades fram i januari, och regeringen har fortfarande inte klargjort vilka arbetsbetingelser som skall gälla för en kommande skattereform. Hur skall det kunna bli någon stabilitet i skattepolitiken om regeringen för en finanspolitik som ändras var tredje månad?

Herr talman! Trots det jag sade förut vill jag poängtera att vi deltar i och instämmer i mycket av kritiken angående den formella handläggningen av kompletteringspropositionen. Vi menar också, som flera andra, att många av förslagen skulle ha kunnat framläggas i separata propositioner som vi kunde ha fått tidigare och inte behövt slita med dem under maj månad.

Herr talman! Jag vill kommentera den del som berör den försöksverksamhet som är på gång på förslag av konstitutionsutskottet och enligt riksdagens beslut. Jag menar att det har stora fördelar om den kan fullföljas, nämligen att vi kan få en snabbare behandling av budgetärendena. I det här fallet har vi naturligtvis svårigheter i Sverige på grund av den fria motionsrätten. Det finns inte samma möjligheter för enskilda ledamöter att lägga fram förslag exempelvis i Norge som här i Sverige. Jag tror ändå att vi bör pröva oss fram på området för att nå fram till en snabbare behandling. Beträffande motionerna har jag den uppfattningen att man skall kunna skilja ut dem från budgetpropositionen vid behandlingen i utskotten och på så sätt nå fram till ett bättre resultat. När det gäller utvärderingen av försöksverksamheten vill jag gärna säga att jag betraktar det förslag som nu har kommit i kompletteringspropositionen som en undantagsföreteelse, som vi inte i längden kan bygga några erfarenheter på. När vi sade att finansutskottet skall vara ett beredande utskott i de här frågorna, utgick vi från att kompletteringspropositionen skulle innehålla förslag som berör ekonomisk-politiska åtgärder i allmänhet och inte förslag som berör rena sakärenden. Det är en självklarhet här att vi skall låta de olika sakutskotten ha hand om behandlingen av sakärenden.
Herr talman! Det finns anledning att understryka, eftersom konstitutionsutskottets ordförande nu tar upp försöksverksamheten, därtill uppmuntrad av flera, att när konstitutionsutskottet föreslog riksdagen denna försöksverksamhet utgick vi från att det skulle handla om en kompletteringsproposition i traditionell mening. Detta var utgångspunkten. Det var därför beslutet fattades. Nu visar det sig att vi har fått en kompletteringsproposition som icke är en kompletteringsproposition. Då har naturligtvis förutsättningarna förändrats. Då uppkommer, herr talman, en intressant konstitutionell fråga — den har berörts tidigare här i dag av Lars Tobisson. Riksdagsordningen talar om vilka utskott som skall bereda olika ärenden. Där står t.ex. att ärenden rörande partistöd bereds av konstitutionsutskottet. Nu remitteras hela kompletteringspropositionen till finansutskottet, som då om icke överlämnande sker till andra utskott kommer att behandla frågor som det enligt riksdagsordningen inte har med att göra. Här har herr talmannen ett klart ansvar. I yttersta fall anvisar ju grundlagarna propositionsvägran som ett medel från talmannens sida att se till att riksdagsordningen faktiskt följs. Skulle det vara så att finansutskottet nu bereder dessa ärenden, som det enligt riksdagsordningen ankommer på andra utskott att göra, har enligt min uppfattning ett allvarligt brott mot riksdagsordningen begåtts. I fråga om att ställa beslutet om försöksverksamhet mot riksdagsordningen gäller faktiskt riksdagsordningen, icke ett beslut om försöksverksamhet, om dessa två strider mot varandra.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Olle Svensson att problemet den här gången faktiskt inte är den fria motionsrätten utan den frihet som regeringen har tagit sig, ett slags fri propositionsrätt. Jag tycker att Olle Svensson är en tapper man och gör ett mycket gott arbete för att reformera arbetet här i riksdagen. Men tyvärr, och det är beklagligt, kommer han gång på gång i kläm med en regering som inte är samarbetsvillig.
Herr talman! Liksom Birgit Friggebo tycker jag att det är magstarkt av konstitutionsutskottets ordförande att skylla de problem som vi nu hamnat i på den fria motionsrätten. Det har faktiskt inte ett dugg med saken att göra. Det är inte heller så, som Olle Svensson sade, att vi inte skall döma efter det här fallet. Den senaste händelsen är bara en i en kedja som visar att vi kontinuerligt har gått mot allt svårare förhållanden. Vi hade problem med kompletteringspropositionen redan förra våren. I höstas fick vi något som hette proposition 47 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, som enligt bestämmelserna skulle behandlas sammanhållet av finansutskottet. Det var få förslag där som egentligen riktade sig till finansutskottet. De allra flesta var detaljförslag på bostadsområdet som vi remitterade till bostadsutskottet. Där utfördes en massa trollerikonster med kompromisser hit och dit och ändringar i förhållande till propositionen. Det hela överlämnades som ett yttrande till finansutskottet, som sedan naturligtvis i avsaknad av särskild kompetens på området fick vidarebefordra ärendet till kammaren med utbytande av de namn som stod bakom förslaget. Detta är en fullkomligt meningslös ordning. Jag upprepar: När konstitutionsutskottet lade fram sitt förslag om en sammanhållen behandling av kompletteringspropositionen kan det aldrig ha varit meningen att vi skulle hamna i den här situationen. Då föreställde man sig att behandlingen i finansutskottet skulle vara den sista finkorrigeringen och summeringen av den ekonomiska politiken, något som naturligen hör hemma hos finansutskottet.
Herr talman! Jag fick direkta frågor som berör konstitutionsutskottets behandling av frågan om riksdagens arbetsformer. När jag yttrade mig om den fria motionsrätten kontra vår vilja att få en snabbare budgetbehandling utgick jag naturligtvis från det budgetförslag som kommer i januari. Jag har inte sagt att vi skall beskära den fria motionsrätten. Vad jag har sagt är att en snabbare behandling, en forcsering av behandlingen av januaripropositionen försvåras av det förhållande som råder i Sverige jämfört med exempelvis Norge, där ledamöterna inte har samma frihet att motionera i anslutning till en proposition. Men detta bör inte blandas ihop med diskussionen om denna kompletteringsproposition. Jag vill understryka att vi skall fullfölja försöket att få så bra arbetsformer som möjligt i riksdagen. Jag tror att vi har goda förutsättningar för detta, även om vi just i dag kanske är oeniga. Det hänger samman med ett förslag som har lagts fram på grund av ett extraordinärt läge, där behovet av insatser på den ekonomiska politikens område bedöms som särskilt stort. Det är självklart att regeringen också måste ta hänsyn till medborgarnas krav på att det upprätthålls en stram ekonomi i ett svårt läge och då komma med förslag på vidare områden än normalt.

Herr talman! Vi kan när det gäller den högre utbildningen och forskningen konstatera att vi har två stora målkonflikter, som kommer tillbaka gång efter annan i debatten. För det första gäller det kravet på koncentration av de knappa resurser som vi har här i landet contra en utspridning av resurserna till olika delar av landet. För det andra gäller det frågan om höga antagningskrav vid våra högskolor contra en bred rekrytering till högskolorna. Den sistnämnda frågan hade jag nöjet att debattera med utbildningsministern i förra veckan. Den första frågan, kravet på koncentration contra utspridning, är något som i hög grad kommer att sysselsätta oss i dag. För drygt en vecka sedan talade Staffan Helmfrid, tidigare rektor vid Stockholms universitet, vid en konferens som ordnats av Wennergrenstiftelsen. Några av oss riksdagsmän deltog i konferensen. Staffan Helmfrid kunde konstatera vad så många har gjort före honom, nämligen att den grundläggande strukturen i det svenska universitetsväsendet har utvecklats i en riktning som väsentligt avviker från utvecklingen i de viktigaste västeuropeiska länderna. Vi har fått ett oklart högskolebegrepp. I högskolan inkluderas nu en rad olika utbildningar som har föga eller ingenting alls gemensamt med akademiska studier. Det har även lett därhän att t.o.m. examensgiltigheten för svenska examina har kommit att ifrågasättas. Det finns inte några större möjligheter till vetenskaplig fördjupning för våra studerande. Vi har fått ett rätt ytligt, yrkesinriktat system med färdiga kunskapspaket. De här frågorna har vi diskuterat förut, och vi kommer också att få diskutera dem vid många tillfällen längre fram. Men för någon tid sedan blev jag litet betänksam. Vi har med stor möda och med gemensamma ansträngningar ändå lyckats att få bort den byråkratiska överbyggnad som regionstyrelserna utgjorde, och nu ser vi till vår förvåning hur den regionalpolitiska utredningen vill återvända till ett byråkratiskt system, men nu är det fråga om fyra grupper av småhögskolor. Vi skulle få högskolekonglomerat, enligt vad som har sipprat ut. Då får vi kantänka också högskolekonglomeratsstyrelser. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern — om han nu vill svara — eller ordföranden i utbildningsutskottet: Vad är det som pågår? Är det någonting som man över huvud taget är beredd att ta upp till diskussion, eller är det här bara ett utslag av regionalpolitiska strävanden som inte tar tillräckliga utbildningspolitiska hänsyn? Vad vi har fått se är ju hur man i andra länder, där man också har slagit in på samma väg med alltför stor utspridning, nu tvingas att tänka om. I Nordrhein-Westfalen är det nu fråga om att minska antalet högskolor. Forskningen ställer krav på samlade resurser. Regionalpolitiken ställer krav på en utspridning av den statligt finansierade sysselsättningen. Men givetvis måste vi när det gäller utbildningspolitiken syfta till att få den bästa tänkbara vetenskapliga basen. Om man bedriver regionalpolitik i stället för utbildningspolitik blir det som Staffan Helmfrid uttrycker det: ”Driven till sin spets gäller frågan när opinionen skall driva fram en högskola i Drevdagen — och hur den skall hjälpa Sverige att hävda sig mot Stanford, Paris, Mänchen och Tokyo.” Det gäller självfallet att åstadkomma någon form av balans. Vi har nu fått ett antal mindre och medelstora högskolor. Det är en skyldighet för staten och riksdagen att se till att dessa högskolor får verka under bästa möjliga betingelser. Vi har sett till att tillgängligheten till högskolestudier har blivit praktiskt taget allmän. Nu är ju detta i och för sig inte särskilt nytt. Faktum är att på den tiden vi hade universitetscirklar, då de inte var förbjudna att verka, var det fler människor i glesbygd och landsbygd som deltog i högskolestudier än som i dag totalt studerar vid de mindre och medelstora högskolorna. Vi har nu fått 14 nya högskolor, men när det gäller den vetenskapliga grunden är det åtskilligt som brister. Det går inte att grunda nya högskolor genom att skaka fram något ur en rockärm. Jag har själv god erfarenhet av hur det var att bygga upp universitetet i Linköping. Jag vågar påstå att Linköpings universitet än i dag — det är över 20 år sedan universitetsfilialen började sin verksamhet — är långt ifrån färdigbyggt. Det är inte bara forskningsorganisationen, den så kallade Tema-forskningen, som släpar efter, utan detta gäller också i övrigt. Det är fråga om otillräckliga resurser och brister i såväl det ena som det andra hänseendet. Mot den här bakgrunden var det naturligtvis tacknämligt att i budgetpropositionen kunna läsa att vi nu får ta en paus; nu skall det inte bli fråga om några nya högskoleenheter. I propositionen föreslår man att högskoleutbildningen i Fyrstadsområdet skall anordnas på ett annat sätt än genom inrättande av en ny högskoleenhet. Man föreslår att UHÄ skall träda in i sammanhanget och att riksdag och regering i övrigt skall besluta vilka allmänna utbildningslinjer som skall finnas där. Vi moderater hälsade detta förslag med tillfredsställelse, vilket vi också angav i vår partimotion, och vi trodde att saken därmed var klar. En dryg månad efter det att budgetpropositionen avlämnats kommer till riksdagen en proposition om en ny ingenjörsutbildning, dagtecknad den 16 februari, i vilken man än en gång upprepar ställningstagandet. Trots att en ny ingenjörsutbildning nu skulle inrättas stod man ändå fast vid att några nya högskoleenheter inte skulle byggas upp. Men vad händer en månad senare? Då ramlar de stolta proklamationerna samman. Den socialdemokratiska majoriteten i utskottet säger: Visst skall vi bygga upp högskolan i Trollhättan-Uddevalla, men sedan skall det vara stopp. När skall vi kunna lita på ett löfte från regeringen? När skall vi kunna lita på att socialdemokraterna över huvud taget står fast vid det man sagt? Den stolta proklamationen i januari och februari försvann när vi kom in i mars. Då var det dags att föreslå något nytt. Det är alldeles givet, som utbildningsministern också säger i budgetpropositionen, att det vi behöver är största möjliga flexibilitet. Detta gäller inte minst inför 90-talet, eftersom vi har kunnat konstatera att vi får minskade ungdomskullar och dessutom av allt att döma en svårartad brist på universitetslärare. Lars Gustafsson har på ett förtjänstfullt sätt gjort en utredning om forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna. I utredningen belyser han klart och tydligt de brister som finns. Det är inte minst fråga om behöriga universitetslärare. Endast 58 96 av universitetslektorerna är behöriga vid de mindre och medelstora högskolorna. Här finns stora variationer. De gamla universitetsfilialerna i Örebro, Karlstad och Växjö klarar sig bra. De har en relativt hög andel behöriga universitetslärare, medan det finns högskolor som inte har en enda lärare med forskarutbildning. Det är över huvud taget ett fåtal universitetsadjunkter som har forskarutbildning. Totalt sett har inte ens en tredjedel av lärarna forskarutbildning vid de mindre och medelstora högskolorna, och i den bråkdelen ingår ändå inte ämneslärarna i metodik. Detta är naturligtvis, vilket utredningsmannen Lars Gustafsson framhåller, ett mycket stort problem som vi måste försöka lösa. Hur kan man lösa detta problem? Det finns olika möjligheter. Det finns naturligtvis den möjlighet som Lars Gustafsson antyder, dvs. att låta forskningsrådsnämnden ha hand om ett anslag för just forskningsändamål som skall komma lärarna vid de mindre och medelstora högskolorna till godo. Man kan naturligtvis också tänka sig andra lösningar. Vi har från moderat sida fört fram tanken på forskning i tjänsten för alla behöriga universitetslärare, något som sedan också stötts av folkpartiet. Det är egentligen något av en skandal att vi inte redan har det på detta sätt i Sverige. Vi avviker från allt som gäller internationellt. De svenska högskolelärarna kommer i en helt annan situation än deras utländska kolleger. Det är naturligtvis ett oerhört slöseri med forskarutbildade. Vi kostar på människor en dyrbar utbildning. De ägnar kanske ett decennium av sitt liv åt att skaffa sig en forskarutbildning och går sedan vidare inom högskolan och blir lärare. Då säger vi: Du får inte ägna dig åt det du är utbildad för, nämligen forskning; du skall bara ägna dig åt undervisning. Detta är naturligtvis alldeles galet. Vi bör därför snarast rätta till detta och se till att alla behöriga universitetslärare ålägges forskning i tjänsten under ungefär en tredjedel av deras tjänstgöringstid. Detta är en reform som dessutom skulle gynna de mindre och medelstora högskolorna på så sätt, att de helt plötsligt får en forskningspotential. Varje behörig universitetslärare som anställs i Skövde, Borås, Gävle-Sandviken eller var det nu är fråga om, kommer att i bagaget ha med sig att han skall ägna en tredjedel av sin tjänstgöringstid åt just forskning. Det här kostar naturligtvis en del pengar. Det har talats om totalt 300 milj.kr. Förslaget kanske inte behöver totalfinansieras, men jag tror att vi måste ta dessa kostnader. Man skall kanske ta det hela etappvis och börja med de docentkompetenta universitetslektorerna. Men man kommer inte ifrån att någonting måste ske här — ju förr riksdagen inser detta, desto bättre. Vi har hoppats på, och kan fortfarande hoppas på, att regeringen nästa år i sin forskningspolitiska proposition lägger fram ett förslag i den här riktningen. Det finns, herr talman, en rad olika reservationer i de behandlade betänkandena. Jag kan inte gå in på dem alla. Jag skall endast beröra några frågor. Vi har exempelvis krävt att man skall öka resurserna så att man snabbare skall kunna värdera utländska examina. Vi moderater vänder oss mot att fördjupningsdelen av ekonomlinjen läggs ut på de mindre högskolorna, vilket vi också tidigare har gjort. Av hänsyn till kvaliteéten måste detta skötas av de stora universiteten samt högskolorna i Örebro, Karlstad och Växjö. Om man sedan vill utlokalisera utbildningen är det en helt annan sak, men kvaliteétsansvaret måste ligga hos dem som har kompetens. Vi moderater har motsatt oss att journalistutbildningen utlokaliseras till Sundsvall-Härnösand. Det har vi gjort av det enkla skälet att det i Norrland endast är Umeå universitet som har den kompetens som erfordras för att man skall kunna ge en fullgod högskoleutbildning. Vi har betonat nödvändigheten av att prefektuppdraget bättre uppskattas. Vi har, tillsammans med centerpartiet, betonat att man måste slå fast ett krav på doktorsexamen för vissa statliga tjänster. Vi har tillsammans med majoriteten i utskottet också sagt att ett bra sätt att åstadkomma en balans mellan de svåra problem som jag var inne på förut, mellan regionalpolitiken och utbildningspolitiken, är att i framtiden göra en ordentlig satsning på Umeå, det kanske bästa exemplet på en lyckad satsning på högskolesidan. Därför har vi, mot socialdemokraterna, tillstyrkt att man planerar in en förstärkning av ungefär 30 milj.kr. i framtiden. Vi har yrkat på att den kommunala högskoleutbildningen skall förstatligas. Herr talman! Det finns också en rad andra reservationer, men jag behandlar dem i klump och vill med detta yrka bifall till samtliga reservationer som har moderata företrädare.
Vår riksdag gästas i dag av en delegation från Finlands riksdag, och jag vill hälsa de finska kollegerna hjärtligt välkomna till Sverige och till Sveriges riksdag.

Herr talman! Vi skall nu avgöra drygt 150 hemställanspunkter i 9 betänkanden, med drygt 80 reservationer. Det finns risk för att en sådan debatt blir föga njutbar. Jag har inte någon ambition att beröra alla reservationer. Jag tänker snarare försöka se om det finns några mönster i de här betänkandena och var skiljelinjerna i högskolepolitiken egentligen går. Allra först skulle jag dock vilja uttrycka den förhoppningen att vi kan komma dithän när det gäller arbetsformerna, att riksdagen i högre grad kan koncentrera sig på de övergripande frågorna. I framtiden skulle vi inte behöva ha så många beslutsförslag i våra betänkanden. En del av det utskottet nu föreslår kammaren borde i framtiden kunna beslutas på lägre Ett grundläggande mönster är att vi från oppositionen hävdar att det Prot. 1988/89:104 sveska högskoleväsendet, och framför allt grundutbildningen i högskolan, 26 april 1989 behöver större resurser. Högskolan är inne i något av en stagnationsfas. De reala resurserna har inte ökat på flera år. Somliga hävdar att de t.o.m. har minskat, och på vissa sektorer är det uppenbarligen så. Systemet dras med betydande problem i form av en stor byråkrati. Vi ser en öppen konflikt mellan utbildningsdepartementet och det centrala ämbetsverket på området. När det väl har bestämts hur stora resurser högskoleområdet skall få finns det, som Birger Hagård sade, en målkonflikt exempelvis mellan hur mycket man koncentrerar och hur mycket man sprider ut dem. Den grundläggande målkonflikten är faktiskt hur stora resurser över huvud taget vi är beredda att tillföra högskoleområdet jämfört med andra områden som är skattefinansierade. Från folkpartiets sida har vi den uppfattningen att det är en investering inför framtiden att satsa på högre kvalitet och i vissa fall också en högre dimensionering av den svenska högskolan. Trenden här förefaller vara annorlunda än i flera andra europeiska länder, där det för närvarande satsas ganska hårt på en kvantitativ och framför allt kvalitativ utbyggnad av universiteten. I ett europeiskt perspektiv - som ju bör prägla svensk debatt nu inför 90-talet — är detta minst sagt oroande. Ett annat mönster man finner när man läser betänkandena är att socialdemokratierna, regeringspartiet, står svaga i utbildningsdebatten och utbildningsfrågorna. Det här är första gången jag deltar i en debatt sedan Bengt Göransson har blivit högskoleminister, och jag passar på att hälsa honom välkommen och önskar honom lycka till i sitt viktiga arbete. Men det är bara att konstatera att under hans företrädares tid inte alls skedde de satsningar på högskolan som Sverige skulle ha behövt. I brist på initiativ från regeringens sida har utbildningsutskottet fått överta den uppgiften. Jag tror att man får leta ett bra tag i riksdagstrycket för att hitta en riksdagsvår då ett utskott har ändrat så mycket och har tagit så många initiativ som utbildningsutskottet har gjort i vår. Det gör ju i och för sig utskottsarbetet roligare för oss i oppositionen, och vi känner att vi också är med och påverkar. Men om detta kommer att vara bilden år efter år, som jag faktiskt tycker det har varit under de snart fyra år jag har tillhört utskottet, väcker det så småningom frågor om vilken arbetsfördelning vi skall ha. Jag funderar ibland på vad våra socialdemokratiska vänner i utskottet egentligen tycker om den här situationen. Förändringarna innebär ju oftast att utbildningsområdet tillförs ökade resurser, och om de sätter revirbevakningen i främsta rummet kanske de i sitt stilla sinne tycker att detta är ganska bra. I Högskolesverige finns det ju t.o.m. de som misstänker — själv skulle jag naturligtvis aldrig drömma om något sådant — att man på utbildningsdepartementet ler i mjugg när utbildningsutskottet hjälper till att köra över det som finansdepartementet bestämt. Som sagt: det här en egendomlig arbetsordning, som i längden inte kan vara särskilt bra för långsiktigheten och konsekvensen i utbildningspoli tiken. Om man ser på det som har skett i vår — en hel del behandlas ju i dagens betänkanden, men något kommer vid ett senare tillfälle — har med olika 25 majoriteter ett antal förändringar föreslagits i utskottet.

Därutöver är utskottet enigt om att göra en satsning på marinbiologisk forskning med 5 milj.kr. samt satsa på bättre lokaler för detta synnerligen angelägna område. Vi har enats om att utöver regeringens förslag tillföra 225 nya platser på hälsooch sjukvårdslinjen. Ett enigt utskott vill upprätta en ny idrottshögskola i Stockholm. Utskottets majoritet säger, till skillnad från regeringen, ja till en ny högskola i Trollhättan-Uddevalla. Utskottet satsar — enligt min mening otillräckligt, men trots allt mer än regeringen vill — på internationellt studerandeutbyte. Ett enigt utskott gör ett tillkännagivande om att utbildningsbidrag skall omvandlas till forskartjänster. Vi har tidigare gjort ett tillkännagivande om att vi vill se en uppluckring av linjesystemet inom samhällsvetenskaplig och humanistisk sektor. Vi tillför 5 milj.kr. till individuella linjer och fristående kurser. Vi föreslår en anslagsökning på 1,2 milj.kr. till informationsteknologi i Umeå. Vi gör också en liten satsning på Danshögskolan för folkdans. Vi rekommenderar också riksdagen att göra en rejäl satsning på Umeå universitet, en fråga som också Birger Hagård berörde. Denna uppräkning hade kunnat göras ännu längre, men vad jag sagt räcker mer än väl för att visa att det har blivit ett nytt mönster i utbildningspolitiken: initiativen kommer från utbildningsutskottet. Jag känner mig dock en aning kluven. Å ena sidan vill jag gärna framhålla att utskottet är initiativkraftigt och åstadkommer en hel del. Å andra sidan är jag ändå inte nöjd. Jag är besviken över att det på några viktiga punkter inte har blivit en riksdagsmajoritet. Låt mig först nämna inredningsoch utrustningsanslaget för högskolan. Efter att ha besökt våra högskolor har jag funnit att förhållandena på många håll är mycket oroande, på vissa håll närmast skandalartade. Det är för mig svårförståeligt att riksdagsmajoriteten år efter år gör så litet för att åstadkomma en förbättring av inredningsoch utrustningssituationen. Denna morgon fördes en något animerad debatt i kammaren om de arbetsformer som regeringen tillämpar i kompletteringspropositionen, vilken lades i går. Detta berör delvis utbildningsutskottet. Där har vi diskuterat dimensioneringen av förskollärarutbildningen. Det föreligger ett förslag på den punkten som vi i folkpartiet är mycket missnöjda med. Även vpk tycker att det är en diskrepans mellan riksdagens beslut om att alla som vill skall kunna få dagisplats 1991 och riksdagens beslut om dimensioneringen av förskollärarutbildningen. Det är uppenbart att det kommer att bli stor brist på förskollärare på 1990-talet. På många håll är bristen redan stor. När vi påpekar det sägs att det inte finns tillräckligt många sökande. Svaret på det måste i sin tur bli att det måste vidtas åtgärder så att antalet sökande blir fler. | Det är fel väg att gå att bara passivt konstatera att antalet platser måste dras ned. | Regeringen har uppenbarligen förstått att situationen inte är bra, varför man i kompletteringspropositionen framlägger förslag med samma syfte som vi har, nämligen att öka tillgången på förskolepersonal. Man riktar då in sig på de människor som har varit anställda på daghem och tagit andra arbeten. Dem vill man nu locka tillbaka. Det är väl i och för sig ett bra initiativ, men efter att ha gjort en hastig genomläsning av kompletteringspropositionen i detta avsnitt gör jag ändå bedömningen att behovet av att utbilda fler unga förskollärare på förskollärarlinjen kvarstår. Det vore enligt min mening ett olyckligt beslut om riksdagen avslog folkpartiets reservation på denna punkt. Fru talman! Tidtagningsklockan i talarstolen är inte påsatt, så jag vet inte hur länge jag har pratat. Men under alla förhållanden skall jag nu beröra en sista punkt, och den handlar om hur vi skall ha det med våra, som det numera heter, små och mindre högskolor. Det är de högskolor som ibland kallas de regionala högskolorna. Jag tror att den satsning som sedan 1970-talet har gjorts på många orter i landet har inneburit en mycket klok högskolepolitik. Men många av oss upplever att det finns kvalitetsbrister. Dessa måste vi med mycket större kraft än hittills gripa oss an. Jag tror att jag har sagt det tidigare men vill upprepa att Lars Gustafssons utredning har lämnat ett utmärkt faktaunderlag för fortsatt diskussion kring dessa frågor. Jag påstår inte att vi har den slutliga lösningen, men jag tror att en del av lösningarna finns i våra motioner. Jag konstaterar att de högskolor som förr kallades universitetsfilialer, dvs. i Växjö, Örebro och Karlstad, har en sådan styrka, har funnits så länge och har en sådan kvalitet i verksamheten att det finns anledning att låta dem utveckla en forskningsverksamhet, som mycket påminner om den som förekommer på universiteten. I likhet med moderaterna har vi i vår partimotion i januari fört fram att det som brukar kallas för forskning i tjänsten är något av nyckeln till lösningen av detta problem. Om det slås fast att de högskolelärare som verkar på de mindre och medelstora högskolorna måste forska, då tror jag att det med viss automatik blir en kvalitetshöjning på den verksamhet som bedrivs där. Fru talman! Det finns som sagt ett stort antal punkter att diskutera, men jag skall nöja mig med det sagda och yrka bifall till de reservationer som folkpartiet har biträtt i föreliggande betänkanden.

Fru talman! Vi behandlar nu, som det redan har sagts här, ett stort antal betänkanden och många reservationer. De gäller viktiga frågor, såväl stora som små. Men vad vi i centern uttrycker i våra reservationer kan läsas i betänkandena, varför jag här inte skall gå in på dem. I stället skall jag beröra några av de mer övergripande och principiella frågeställningar som aktualiserasibetänkandena. Det kommer bl.a. att handla om den högre utbildningens och forskningens roll i ett regionalpolitiskt sammanhang, om högskolans ekonomiska resurser och om lärarrekryteringen inför framtiden. Vi hävdar att det behövs en decentraliserad högskola, inte minst i nuvarande situation där vi framför oss kan se de minskande ungdomskullarna. Samtidigt vet vi att landet har ett minst lika stort behov som tidigare av högskoleutbildad personal. Därför måste vi ur de vikande ungdomskullarna kunna rekrytera en större andel till vidare studier. Detta behövs av många skäl och bäst kan det ske i en decentraliserad organisation. Därmed kan vi samtidigt komma till rätta med snedrekryteringen till — både den sociala och den regionala — högskolan. Det är inte svårt att se att närheten till högskoleutbildning bidrar till att öka rekryteringen. Det är därför som vi i centern hävdar att det är rimligt med fler högskoleenheter. Vi tycker också att det är bra att vi har fått gehör för vårt krav på en egen högskola i Fyrstadsområdet. Jag blir dock något betänksam när jag hör Birger Hagårds resonemang om vad moderaterna egentligen vill. Det är ju inte så många år sedan som vi i denna kammare kunde höra propåer från moderaterna om att lägga ned små högskoleenheter. Litet grand åt det hållet syftade nog Birger Hagård när han förde fram exempel på hur man kan banta antalet högskolor. Talet om flexibilitet innebär egentligen koncentration. När moderaterna å ena sidan talar om kvalitet och å andra sidan — i nästa ögonblick — säger att de människor som bor i de aktuella regionerna kan klara sin högskoleutbildning med hjälp av studiecirklar, då tycker jag att resonemanget inte riktigt går ihop. Centern är alltså beredd att gå vidare och har föreslagit särskilda högskoleenheter också i Kiruna och Skellefteå. Vi tycker det är rimligt att dela högskolan Eskilstuna/Västerås, eftersom den nuvarande konstruktionen är olycklig då den skär tvärs över en länsgräns med de problem som detta innebär. Vi är också beredda att omlokalisera en betydande del av högskoleutbildningen i Stockholm till den södra länsdelen. När man följer debatten, inte minst i media, kan man ibland få uppfattningen att somliga tror att när det gäller att lokalisera ut utbildningen är det just själva utlokaliseringen i sig som är den regionalpolitiska insatsen, att det är speciellt intressant att man får ytterligare ett antal studerande och några lärare vid en högskola. Detta skulle alltså vara den regionalpolitiska effekten av lokaliseringen. Så är det naturligtvis inte, utan det är effekten av den utbildningspolitiska satsningen som är regionalpolitik. När vi nu t.ex. ökar läkarutbildningen i Umeå utan att minska den någon annanstans är det ju för att bidra till läkarförsörjningen i Norrland, inte för att förstärka utbildningen som sådan.

Från Umeå bygger man upp lokala studiecentra i Övertorneå, Arvidsjaur, Storuman, Vilhelmina och Lycksele, för att nämna några exempel. Då är det litet svårt att förstå den upprördhet Prot. 1988/89:104 som reservationen i utskottet ger uttryck för, men det får vi kanske höra mer 26 april 1989 om under den här debatten. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att den satsning som vi nu talar om inte är en engångssatsning av något slag utan handlar om en nivåhöjning för att säkerställa den fortsatta decentraliseringsmöjligheten i Norrland och dess inland. Det är väsentligt attt detta slås fast i utbildningsdebatten för att ge universitetet i Umeå rimliga planeringsförutsättningar inför fortsättningen. När det gäller forskningen är det i princip samma sak. Av de ökande resurser som vi framöver kommer att satsa på forskningen — jag är alldeles övertygad om att det är på det sättet det kommer att gå till — är vi beredda att lägga ut fasta forskningsresurser till andra delar av landet än vad vi har gjort hitintills. Det handlar alltså inte om att splittra de tillgängliga resurserna, det handlar inte om att ta bort resurser från befintlig verksamhet utan om att ta till vara den kreativitet, de forskningsmiljöer och de nya synsätt och tänkesätt som växer upp vid de mindre och medelstora regionala högskolorna. Det är mot den bakgrunden man skall se vårt förslag om att satsa på ytterligare några sådana orter, och det framgår också av våra reservationer i utskottsbetänkandet. Jag tänker också säga några ord om högskolans ekonomi. Litet grand hajade jag faktiskt till när Lars Leijonborg talade om att tillföra högskolan resurser, 30 milj.kr. eller vad han nu nämnde för siffra. Det är faktiskt så, att högskolan tillsammantaget förlorar resurser men att en del av dessa resurser nu läggs tillbaka. Det kan man inte precis betrakta som någon resursförstärkning, utan det innebär att besparingen tillåts bli litet mindre. Högskoleväsendet drabbas nämligen av den enprocentiga lönekostnadsram som alla andra utbildningar i Sverige har drabbats av. De pengarna försvinner. Dessutom föreslogs i budgetpropositionen att man skulle ta 2 76 av resurserna från några av sektorerna — vård, undervisning och teknisk sektor — för att med de resurserna förstärka AES-sektorn. Det senare har skett. AES-sektorn har fått en förstärkning, t.o.m. litet större än den som regeringen föreslog, och i ett senare betänkande kommer vi att få besked om att den tekniska sektorn också kommer att få tillbaka en del av sina resurser. Däremot är det betydligt sämre ställt både för vårdsektorn och för undervisningssektorn. Vårdsektorn t.ex. förlorar drygt 3,7 milj.kr. på lönekostnadsramen och dessutom 8,5 milj.kr. på den tvåprocentiga besparingen. Det blir drygt 12 milj.kr., och det man nu får tillbaka är 6 milj.kr. Utbildningssektorn förlorar ungefär 6 milj.kr. på lönekostnadsramen och dessutom 16,5 milj.kr. på den tvåprocentiga besparingen, eller tillsammantaget 22,5 milj.kr., och av detta får man inte tillbaka en enda krona. Talet om att tillföra högskolan ekonomiska resurser är således i allra högsta grad en sanning med modifikation. Det här är naturligtvis inte bra ur högskolans synpunkt, särskilt inte när man talar om kvalitet i högskolan. Jag vill sedan säga några ord om lärarutbildningen och dess dimensionering. Liksom Lars Leijonborg konstaterar jag med tillfredsställelse att vi i utskottet har kunnat bli överens om att dra i gång de utbildningar i Kalmar, Gävle-Sandviken och Uppsala som vi faktiskt bestämde oss för redan förra året. Regeringen ansåg i årets budgetproposition av någon anledning att de 29 inte skulle komma till stånd. Jag tycker att det är viktigt att i det här sammanhanget konstatera att inte ens detta kommer att räcka. Det kommer att bli alldeles nödvändigt under de närmaste åren att ytterligare dimensionera upp lärarutbildningen för att kunna möta de stora behov som föreligger på grund av pensionsavgångar och de växande barnkullarna. Vi har faktiskt kraftigt växande barnkullar just nu. Då får man alltid invändningen: Vi har ju svårigheter att rekrytera redan till den lärarutbildning som vi har. Det är naturligtvis inget skäl till att ge upp inför situationen, men det har alltså regeringen gjort. Under de senaste dagarna har vi dessutom kunnat konstatera, när vi har sett siffrorna på antalet sökande till högskolan, att vi har fått en glädjande ökning av rekryteringen till lärarutbildningen. Det skall vi naturligtvis vara glada över, men det räcker inte, och ökningen är dessutom ojämnt fördelad på olika utbildningslinjer. Det krävs alltså ytterligare insatser. Det krävs betydligt bättre informationsinsatser som riktar sig till ungdomarna redan i gymnasieskolan för att få dem att söka till lärarutbildningarna. När man har klart för sig att man har behov av arbetskraft kan man ju inte, av det skälet att man inte har tillräckligt många sökande, göra sig av med utbildningsresurser. Tvärtom måste man se till, att man på olika sätt får fler sökande till lärarutbildningen. Det här med informationsinsatser är viktigt, men det handlar naturligtvis också om att höja läraryrkets status för att få fler människor att inse att det här med att vara lärare faktiskt är en mycket viktig arbetsuppgift i samhället. Det kan man inte göra med mindre än att man också är beredd att på olika sätt uppvärdera läraryrket. Man måste säga i klartext att det också innebär att man måste vara beredd att betala för att få bättre lärare. Skolan måste vara konkurrenskraftig som arbetsgivare, om vi skall kunna vara med och konkurrera om de bästa. Vi kan inte ha en lägre målsättning för skolans räkning än att försöka att rekrytera de allra bästa studenterna till lärarutbildningen. Vi behöver ha bra lärare, och att ha en lägre ambitionsnivå än att försöka få de bästa skulle vara att svika framtiden. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där centern finns med i olika sammanhang, men jag kommer däremot att bli mycket restriktiv när det gäller att begära voteringar om dessa reservationer.
Fru talman! Larz Johansson konstaterar att resurserna inte räcker till, att kvaliteten på våra högskolor inte vad den borde vara. Men i nästa andetag säger han att han vill utvidga verksamheten med inte mindre än sex nya högskoleenheter. Jag kan inte få den ekvationen att gå ihop. Vad jag ville framhålla, Larz Johansson, var att det faktiskt är vår skyldighet att se till att de högskoleenheter som nu finns också fungerar. Vidare måste vi få bort den kvalitativa eftersläpning som vi nu kan konstatera. Om sex nya högskoleenheter inrättas, varifrån skall vi då få forskarutbildade lärare? Hur skall vi på 90-talet, då ungdomskullarna minskar med 75 96, kunna få tillräckligt med studenter till högskoleenheterna? Om vi till äventyrs hade de pengar som behövs — det har vi alltså inte, för de pengar som finns kommer att behövas för investeringar och för att tillgodose en mängd Prot.

Skolengbslanings ma mn Fru talman! I stort har jag inget att invända mot Larz Johanssons analys av högskolans ekonomi. Om jag sade att vi har varit med om att ”tillföra resurser” borde jag ha sagt att vi har varit med om att ”tillföra resurser” utöver vad regeringen föreslagit. Ett förverkligande av folkpartiets högskolepolitik skulle medföra att stagnationen när det gäller reala resurser bröts. Vi har prioriterat två områden. Men vi har inte fått gehör för våra synpunkter. Jag avser då våra förslag om dels en kraftfull satsning på inredning och utrustning, dels en betydligt större satsning än som nu sker fallet på en internationalisering av högskolan. Om dessa yrkanden och även några andra, vilka vi inte heller har fått gehör för, hade stötts av en majoritet, skulle det ha resulterat i en real
Fru talman! Till att börja med vill jag ge Birger Hagård rätt på en punkt. Då och då kan det nämligen måhända brista i fråga om kvaliteten på högskoleutbildningen. I varje fall verkar det vara så beträffande matematiken. Vad jag talade om var nya högskolor i Kiruna och Skellefteå — det blir två högskolor. Vidare talade jag om en delning av den befintliga högskolan i Eskilstuna-Västerås — något som möjligen kan uppfattas som ett tillskott. Dessutom talade jag om en omfördelning av utbildningen i Stockholmsområdet. Utbildning skulle alltså kunna flyttas från det nuvarande universitetet till den södra delen av regionen. Jag kan dock inte se att det här blir fråga om sex nya högskolor, men det kan Birger Hagård. Det är möjligt att det är förklaringen till uttalandena om att det ekonomiska resonemanget inte riktigt går ihop. Vad jag konstaterade var att regeringen hade föreslagit ganska kraftiga nedskärningar vad gäller högskolans resurser och att en del av de pengarna har återförts genom de överenskommelser som träffats i utbildningsutskottet. Netto blir det dock ändå en besparing på högskolan, och det är inte bra för kvaliteten. När det gäller de regionala satsningar som vi har föreslagit — både en utbyggnad av de små högskolorna och en förstärkning av forskningen vid några av högskolorna — har vi också visat hur detta kan finansieras. Vi har föreslagit att ytterligare 50 milj.kr. anslås för regionaliseringen och samma summa för att forskningsutbyggnaden skall kunna påbörjas. Dessutom, Birger Hagård, pågår det faktiskt högskoleutbildning på de orter som jag här har nämnt. Vid många av de mindre högskolor som är aktuella i diskussionen om forskningsresurser pågår det faktiskt forskning. Det handlar alltså om att i detta sammanhang få litet mera stabila och reguljära former för verksamheten. Jag tror nog att det finns resurser för att åstadkomma detta.
Fru talman! Jag medger gärna, Larz Johansson, att det är fyra enheter som omnämns i materialet och inte sex, som jag sade. Men ibland förekommer det ju diskussioner från centerhåll om att det kunde inrättas högskolor på ytterligare några orter. Hur som helst, det skulle ändå kosta en hel del pengar med högskolor på fyra orter. Jag kan inte förstå varför man skall låsa sig vid byråkratiska organisationer. Det är en sak att utlokalisera såväl forskning som utbildning. Men det är en annan sak att bygga upp fasta enheter. Jag tror inte att vi är betjänta av sådana, utan jag tror att vi helt enkelt har nått taket i det sammanhanget. Nu får vi alltså ta det väldigt försiktigt framöver. Om det skulle bli aktuellt att bygga ett sjunde universitet, är jag gärna med på det — men under förutsättning att det finns resurser. Men då skall det vara en ordentlig satsning. Då måste vi vara beredda att betala de 150 eller 200 miljoner som krävs för en sådan satsning. Det är i varje fall mycket bättre än de 'halvmesyrer som vi har dragits med alltför länge i den svenska utbildningspolitiken. Det talas ju om forskningsanknytning etc. Men i stället behövs det en ordentlig satsning på forskningen. Vidare har vi en utbildning som inte uppfyller de krav på kvalitet som ställs. Det är sådant här vi behöver satsa pengar på. Vartenda öre som vi kan skrapa ihop, Larz Johansson, kommer att behövas — åtminstone för investeringar. Det rör sig här faktiskt om miljardbelopp inom en mycket snar framtid.
Fru talman! Jag tar fasta på det som Birger Hagård nyss sade, dvs. att moderaterna också är beredda att satsa på forskning och utbildning vid våra högskolor. Jag uppfattar inte detta så, att man vill ha en byråkratisering av organisationen. I stället finner jag att detta resonemang ganska mycket skiljer sig från Birger Hagårds inledningsanförande, där han — i varje fall i förtäckta ordalag — talade om en bantning av organisationen. Det var det som fick mig att tänka på gamla moderatkrav från mitten av 80-talet, då man ville lägga ned regionala högskolor. Men nu har vi alltså fått bekräftat att så inte är fallet. Moderaterna är således beredda att stödja satsningar och att bevilja befintliga högskolor fasta forskningsresurser om bara tillräckligt med pengar anslås. Det tycker jag att vi skall arbeta vidare på.